Herr talman! Johan Pehrson har frågat mig om jag tänker verka för att regeringen lägger fram ett förslag om utvidgad användning av elektronisk fotboja vid kontaktförbud och när ett sådant förslag i så fall kan överlämnas till riksdagen. Han har också frågat mig om jag tänker verka för att regeringen lägger fram ett förslag om utvidgad användning av kontaktförbud i kombination med elektronisk fotboja för personer som friges ur fängelse efter grova brott mot närstående och när ett sådant förslag i så fall kan överlämnas till riksdagen.Brottsförebyggande frågor, liksom arbetet mot mäns våld mot kvinnor, är ett högt prioriterat område för regeringen. Systematisk förföljelse i form av upprepade hot, våld och trakasserier mot personer är ett samhällsproblem som regeringen tar på stort allvar. Det handlar oftast om kvinnor som utsätts av män som de har eller har haft en nära relation med. Ett antal olika åtgärder kan vidtas från samhällets sida för att förebygga att personer utsätts för denna typ av kränkningar. Kontaktförbud är ett viktigt verktyg. Som andra exempel kan nämnas skyddat boende och larmtelefon.Möjligheten att övervaka vissa kontaktförbud elektroniskt med så kallad fotboja infördes 2011 för att förbättra kontaktförbudens skyddseffekt. Denna möjlighet har emellertid hittills använts i mycket liten utsträckning.En förutsättning för att kombinera ett kontaktförbud med fotboja enligt dagens lagstiftning är att ett utvidgat kontaktförbud överträds. Besluten om utvidgade kontaktförbud är dock fortfarande få. Hur många av dem som överträds framgår inte av Brås rapport, inte heller om överträdelserna sker fysiskt eller på annat sätt. Om det rör sig om överträdelser som sker genom sms eller telefonsamtal fyller en fotboja inte någon praktisk funktion. I sin rapport pekar Brå på flera tänkbara förklaringar till varför kontaktförbud med fotboja inte har använts oftare. Utöver villkoren för att använda fotboja nämns att det tycks finnas brister i rutinerna vid ansökningsprocessen som bidrar till att det utvidgade kontaktförbudet inte används oftare.Mot bakgrund av vad som framkommer i Brås rapport anser jag det vara angeläget att närmare analysera vilka skäl som ligger bakom den begränsade användningen av fotbojan och vad det har för betydelse för det skydd som kontaktförbudet är avsett att ge. Jag delar justitieutskottets bedömning att det finns behov av att undersöka om kraven för att använda fotboja är för höga.Brårapporten bereds för närvarande inom Justitiedepartementet, men jag kan redan nu säga att min avsikt är att utreda frågorna vidare för att skapa ett starkare skydd för brottsoffren och andra som riskerar att utsättas för trakasserier. Ett sådant utredningsarbete kommer att ha en generell inriktning med syfte att kontaktförbuden ska tillgodose ett gott skydd i alla situationer där det finns risk för att någon kommer att begå brott mot, förfölja eller på annat sätt allvarligt trakassera en annan person.
Herr talman! Jag vill tacka justitieminister Morgan Johansson för svaret. Det råder ingen tvekan om att vi är överens om att detta är ett allvarligt samhällsproblem som vi måste möta med kraft.Folkpartiet och de flesta partier, vill jag påstå, har svårt att ställa upp på den fruktansvärda situation som många människor i dag lever i. Det är våld som begränsar män och framför allt kvinnor i vårt land. Människor förföljs, hotas och misshandlas.Det är också ständigt närvarande i debatten. Senast i dag har tidningen Aftonbladet en omfattande artikelserie om hur detta slutar, inte sällan med dödlig utgång. Och det måste betecknas som en av de absolut största integritetskränkningarna man kan tänka sig. Livet kan ta slut eller bli i stort sett omöjligt att leva.Som justitieministern hänvisade till vidtas det och har vidtagits mängder av åtgärder genom åren när det gäller lagstiftningen. Vi har tre nivåer för kontaktförbud, varav den sista kan kombineras med boja. Men vi vet att det bara har använts ett fåtal gånger i praktiken. Det är sorgligt. Det är viktigt att man riktar in sig på och dessutom ger ett stöd till de personer som har svårt att låta andra vara i fred. Vi i Folkpartiet ser fotbojan som ett stöd för personen att avhålla sig från att vistas på vissa områden.Brå har utvärderat detta; det är inte helt klart. Men de besök som jag gör hos åklagare, poliser och kvinnojourer runt om i Sverige visar att det måste stramas upp. Stiftelsen Tryggare Sverige kommer också med en rapport som pekar på samma sak i dagarna.Folkpartiet ser dessutom gärna att det område som en person kan avskiljas ifrån kan vidgas. Det vore intressant att höra hur justitieministern ser på det. Det finns hundratals kommuner i Sverige. Och vi menar att personen som är utsatt ska ha rätt att vistas i ett större område och kunna känna sig fredad. Och personen som förföljer, hotar och kanske också har begått våld ska hålla sig därifrån. Sverige är ett fantastiskt land och ett stort land. Men på ett visst område där den utsatta personen vistas ska hon eller han ha rätt att vara i fred.Vi skärpte straffen för grov kvinnofridskränkning för några år sedan. Det hänger också ihop med det här. Då lade vi minimistraffet på nio månader. Det tycker jag är tänkvärt. Jag sa då också att det kändes som en onödig innovation. Jag är fullt medveten om att det handlar om rädsla för att våra domstolar aldrig skulle godkänna något som grov kvinnofridskränkning, utan skulle tycka att straffvärdet blev för högt med ett minimum på ett år. Men Folkpartiet ser gärna att förslag om att lägga minimistraffet på ett år för grov kvinnofridskränkning återkommer.Jag undrar också om justitieministern kan säga något om hur man ser på brottet stalkning i detta sammanhang. Något som börjar med en sjuklig förföljelse övergår snart i andra former av kränkning där fotbojan kan bli aktuell. Det vore spännande att höra justitieminister Morgan Johanssons reflexioner på stalkning.Det finns utvärderingar som visar att det är rätt tänkt, men det finns också brister i tillämpningen. Det leder sällan till de straffnivåer som är rimliga.

Herr talman! Jag tyckte att det var positivt när möjligheten med elektronisk fotboja kom, kopplat just till fall av stalkning - det handlar framför allt om en man som förföljer en kvinna som han har eller snarare har haft ett förhållande med eftersom det naturligtvis bryts i samband med detta.Tyvärr har det varit många problem med det här. Många tekniska bekymmer har ställt till det. Det har funnits fall där det inte har blivit någon fotboja trots att det egentligen skulle ha blivit det. Alla kriterier har funnits, men det har inte gått.Hos Rikspolisstyrelsen har trettiotalet sådana fotbojor legat, i väntan på användning. Det är kopplat till den nya regeln om att ett utvidgat kontaktförbud ska kunna kombineras med fotboja, om man bryter mot det utvidgade kontaktförbudet. Men nu har de här fotbojorna äntligen börjat komma i bruk. Vad jag har förstått har det skett i två fall hittills. I det ena fallet har mannen brutit mot det utvidgade kontaktförbudet upprepade gånger. Han har dessutom sagt öppet att han inte kommer att följa det. Det borde alltså vara solklart att han ska ha fotboja.Jag tror att det finns många fler fall där det skulle kunna tillämpas, redan enligt gällande regelverk. Den här debatten handlar ju egentligen om två delar. Det handlar om att man behöver ändra regelverket så att det blir lättare att utfärda straffet fotboja. Men det handlar också om att kunna använda det med det regelverk som finns i dag, i de fall där man upprepat bryter mot utvidgat kontaktförbud.När elektronisk fotboja har tillämpats i USA - det handlar i första hand om män, men det är klart att det kan vara en och annan kvinna - är det intressant att se att många struntar i det och bryter mot kontaktförbudet trots fotbojan. Men skillnaden är att när de har fotbojan märks det att de har brutit mot det. Det finns bevis. Då börjar det tjuta, både hos kvinnan och hos polisen. Det innebär också att kvinnan får en chans att komma undan och att polisen får en chans att rycka ut och ta honom. Därför är det här positivt.Det är klart att det är integritetskränkande med en fotboja, att bara kunna röra sig inom ett visst område. Därför kan man inte utfärda det lättvindigt. Men man måste också se till brottsoffrets integritet och vad det innebär att befinna sig på flykt eller hela tiden frukta för sitt och familjens liv.Därför tycker jag att det är positivt att frågan nu ska utredas så att man kan se om vi kan gå vidare på den här vägen. Då kan man också utvärdera de fall som finns och studera hur det går, om det fungerar eller om man behöver ändra reglerna på något sätt.En sak som jag tycker vore intressant att titta på är möjligheten att utfärda fotboja som ett alternativ till att släppa någon helt fri i väntan på att en dom ska vinna laga kraft. Ett konkret exempel var i Malmö, där en man hade blivit dömd för dödshot mot den kvinna som det gällde. Bedömningarna gick isär - polisen ansåg honom vara ett stort hot mot kvinnan, medan domstolen ansåg att han inte var det. Kvinnan gömde sig för honom, men han lyckades hitta henne, och tyvärr mördade han henne inför deras två gemensamma små barn.
Herr talman! Jag har inte så mycket att tillägga efter Hillevi Larssons utmärkta föredragning, både av bakgrunden och av en del av de problemställningar som finns.Vi socialdemokrater drev ju på för den här möjligheten under vår oppositionstid, och jag ska säga att även den borgerliga regeringen under den tiden tog frågan på stort allvar. Vi var lite irriterade över att det tog så lång tid att få den nya tekniken på plats, men så kan det vara ibland.Nu har vi den nya tekniken på plats, men den används i väldigt liten utsträckning. Hillevi Larsson nämnde två tillfällen när detta hittills kommit till användning som vi vet om.Det är också därför som interpellationssvaret är så pass positivt. Jag vill verkligen sända signalen att nu öppnar vi upp den här frågan och vidareutreder möjligheterna att få en ökad användning av fotboja. Det jag säger i dag är alltså att vi inte är nöjda med situationen som den är, utan vi måste göra en översyn av hur vi går vidare och utreder detta.Jag ska dock säga att vår uppgift inte underlättas av att riksdagsmajoriteten har dragit in 200 miljoner kronor på regeringens förvaltningsanslag. Det innebär att vi måste hitta finansiering för nya utredningar. Men jag tycker att det här är en så pass viktig fråga att vi bör kunna sätta igång med ett arbete så fort det är möjligt.
Herr talman! Det var ett välkommet inhopp av Hillevi Larsson - utmärkt! Många behöver driva på, för i grunden handlar det om lagstiftning. Teknik i all ära, men det måste vara lagen som säger att vid en viss nivå av risk är det bättre att använda bojan en gång för mycket. Den integritetskränkningen är ju inte så omfattande att hela livet förstörs.Det finns en sådan risk med all lagstiftning som handlar om att hindra människor från att göra något som de ännu inte har gjort. Det är betydligt lättare att i straffrätten lagföra människor för något som de har gjort och inte för vad de kan komma att göra, vilket det handlar om här.Till och från använder vi fotboja i andra delar av rättsväsendet, och därför ser vi att vi måste komma med förslag där vi sänker nivån på överväldigande risk så att fotbojan kan användas oftare. Det finns säkert invändningar från Lagrådet, men detta är vad det handlar om, och då kommer det också att användas.Jag hade också frågor till justitieministern om stalkning. Det vi i Folkpartiet har sett i de utvärderingar som har gjorts är att man behöver bredda stalkningsparagrafen. Man kan föra in flera brottstyper som tillsammans med andra konstituerar en högre nivå av stalkning. Man kan också räkna in vem eller vilka stalkningen riktar sig emot.

Det är ju ofta så, herr talman, att vi tar i i underkant. Vi har en lagstiftning på plats, vi ser att den funkar, och så märker vi i praktiken att vi borde ha skruvat lite hårdare när tillämpningen blir för svag och inte hjälper mot de problem som lagstiftningen är satt att lösa eller motverka.Hillevi Larsson berörde något som också är viktigt för Folkpartiet, och det är synen på den som är dömd för detta eller har begått ett brott. Vi ser gärna att man skärper kraven på eftervård.

Det är nog Morgan Johansson lika glad för som jag, och det är viktigt. Kriminalvården ska vara en vändpunkt och inte en ändpunkt, och vi vet att det är många personer som aktivt försöker förändra sitt liv. Då är det viktigt att man ger dem en chans, men om en person inte deltar i behandling menar jag och Folkpartiet att man bör fundera på om personen i fråga ska sitta inlåst längre.

Herr talman! Det är rätt som justitieministern säger, att vi måste ha pengar till det här. Allting kostar, men det är klart att detta är en prioriterad fråga. Därför hoppas jag verkligen att vi kan få fram nödvändiga resurser och att vår budget så småningom går igenom. Det behövs.När det gäller elektronisk fotboja och integriteten kopplat till det så är det betydligt mindre integritetskränkande än ett fängelsestraff. Man har också alltmer testat möjligheterna att ersätta en del av eller till och med hela fängelsetiden med elektronisk fotboja. Då har man restriktioner på sig att man måste vara hemma vid en viss tid, man får inte ta droger eller dricka alkohol och man övervakas av frivården. Många upplever ju detta som ett mycket bättre alternativ än fängelse.Vid kontaktförbud blir det inte tal om att vara hemma vid en viss tid eller något sådant. Däremot handlar det om att inte överträda en viss gräns, och det är ofta inom det område där kvinnan vistas. Det kan vara hennes bostad, det kan vara hennes arbetsplats, det kan vara förskolan där barnen är. Det är lite olika beroende på kvinnans skyddsbehov.

Det aviseras ju också, så jag tror att vi kan vara eniga om att det är positivt, och jag ser fram emot det.
Herr talman! Jag tror att vi är eniga om det som interpellationen handlar om när det gäller fotboja och att försöka få till ett större användande av fotboja i de här situationerna.Sedan finns det olika tekniker som man kan använda. Det är det som sägs i interpellationssvaret: "Ett sådant utredningsarbete kommer att ha en generell inriktning med syfte att kontaktförbuden ska tillgodose ett gott skydd i alla situationer där det finns risk för att någon kommer att begå brott mot, förfölja eller på annat sätt allvarligt trakassera en annan person. "Det handlar alltså om en generell inriktning, och då får man titta på och diskutera de frågeställningar som Johan Pehrson tar upp ur olika perspektiv, både var gränsen går för att man ska kunna få fotboja och områdesfrågan.Stalkningen återkommer jag gärna till. Jag ska inte lova för mycket, särskilt inte nu när utredningsbudgeten som sagt är nedskuren till följd av hur riksdagsmajoriteten röstade i höstas. Det gör att vi har ett begränsat utrymme för utredningar, men jag ska gärna titta närmare på den frågeställningen också, även om jag inte kan lova för mycket i dag.Vi är överens om det mesta, men en sak som vi inte är överens om gäller en av de viktigaste frågorna för de kvinnor som utsätts för våld och hot av sina män, nämligen att de får ett bra och rimligt skydd i praktiken. Det ska finnas en kvinnojour som kan hjälpa till, ett skyddat boende som kan hjälpa till. Situationen underlättas inte precis av att borgerligheten tillsammans med Sverigedemokraterna röstade emot vår budget i höstas. Det innebar att ni drog in 100 miljoner och att ni därmed stoppade satsningar på 100 miljoner kronor till kvinnojourerna.
Herr talman! Den handsken kan jag ta upp omedelbart. Det är väl klart att det är bara för Morgan Johansson att ringa. Om vi ser på de resurser som fanns för Sveriges kvinnojourer 2006 och de som fanns 2014 har de ökat dramatiskt. Det handlar om de stöd och anslag som har getts via staten, via den tidigare regeringen, inte i strid mot några viljor från Socialdemokraternas sida, vill jag understryka. Vi har alltså varit helt överens. Ökningen har varit enorm, och det har varit viktigt och rätt ur alla perspektiv.Det handlar också om att kommunerna har fått ett skärpt ansvar att tillgodose att stödet är på plats. Fler proaktiva kommuner med olika politisk färg ser till att detta också ges den prioritet och omsorg som behövs i det kommunala budgetarbetet. Man vet att det är en avgörande välfärdsfråga för utsatta människor. Jag får återkomma i en skriftlig fråga om stalkning. Det är viktigt att vi belyser frågan och att den läggs på justitieministerns bord.
STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Svar på interpellationerHerr talman! Jag betvivlar inte alls Folkpartiets eller Johan Pehrsons engagemang i själva frågan. Vi såg en utveckling när det gäller kvinnojourer under förra mandatperioden, men jag blev besviken när vi kunde konstatera att borgerligheten ihop med Sverigedemokraterna fällde vår budget i december. Det innebar att 100 miljoner kronor mer till kvinnojourerna blockerades. Det var det jag ville ta upp. Det vill vi inte vara med om igen. Det hade varit bra att kunna genomföra den satsningen nu. Vi är helt överens i frågan om fotboja. Regeringen kommer att föra den bollen vidare. Jag återkommer till stalkningen i ett frågesvar.Jag vill också passa på att säga några ord i vår sista debatt. Vi kom båda två in i riksdagen 1998. Det har blivit många år, och jag har genom alla dessa år upplevt Johan Pehrson som en person med fötterna på jorden, pragmatisk och lätt att samarbeta med - dessutom mycket rolig. Det är ett problem att riksdagen kommer att bli lite tråkigare när Johan Pehrson lämnar riksdagen.